Herr talman! Agne Hansson avslöjade nu själv att han skickade brev till mig under beredningstiden och föreslog att man skulle kunna kompromissa om samordnade länsförvaltningar. Jag har inte brevet framför mig, men vi kan väl vara överens, Agne Hansson, om att brevet innehöll ett förslag om att man skulle kunna släppa på obligatoriet. Det skall inte längre vara obligatoriskt med fem nämnder, utan detta var uppe till försäljning på villkor att folkpartiet kunde kompromissa om sin kommittémotion och sina reservationer. Det var detta jag ville påpeka. Centerpartiet var berett att släppa på obligatoriet. Man har i detta sammanhang även nämnt att de andra partierna skulle vara inne på den linjen, men jag kan inte säga om så var fallet. Jag vill gärna få detta klarlagt här i kammaren. Jag är mycket fundersam över vad som menas med den reservation som centerpartiet, vpk och miljöpartiet har fogat till dagens betänkande. Var finns de klara linjerna? I reservationen står skrivet: ”Det nu anförda innebär att en viss flexibilitet vid utformningen av nämndorganisationen bör finnas. Såvitt avser storstadslänen, Gotlands län och kanske ytterligare några län kan det dock visa sig lämpligt med en annan organisation.” Herr talman! Jag menar att detta är både godtyckligt och lealöst. Det förefaller mycket märkligt att partierna ställer sig bakom detta efter att ha erbjudit sig att släppa på obligatoriet. För övrigt sker det enligt min uppfattning en svartmålning vad gäller länsstyrelsernas möjligheter att själva kunna välja folk till nämnderna. Detta är märkligt. Kanske beror detta i centerns fall på att centern i motioner öppet har redovisat att de på sikt vill avskaffa länsstyrelserna. Kanske vill de nu ta chansen att börja i och med dessa steg. Vi i folkpartiet har en annan mening i det sammanhang. Vi vill behålla länsstyrelserna. Det är som jag ser det viktigt att stärka den nya organisationen och att man därigenom ger den möjligheter att arbeta för att skapa effektiva länsstyrelser.
Herr talman! Agne Hansson tog upp frågan om vidgad länsdemokrati kontra decentralisering. Man kan då fråga sig, herr talman, varför inte länsstyrelsens styrelse, som består av ledamöter från alla partier, skulle kunna utse nämnderna. Som utskottet skriver i betänkandet på s. 6 ”torde det reella utfallet av vad utskottet nu förordat komma att bli i stort sett detsamma som om landstingen direkt skulle utse nämndledamöterna”. Ledamöter i nämnderna består av folk från olika partier, och dessa personer är minsann inga dårar. Men jag tycker att Agne Hansson m.fl. deltagare i den här debatten utmålar det som att man blir något av en byråkrat bara för att man sitter i länsstyrelsens styrelse. Det är ju kollegerna här i kammaren som kommer att vara med, riksdagsledamöter och förtroendevalda som säkert kommer att ha synpunkter på detta. Herr talman! När det gäller statsråd kontra landstingen vet jag inte hur det är med statsråden. Den här frågan har vi behandlat i bostadsutskottet. Vi är kända för att arbeta i en pragmatisk anda. Vi har sytt ihop en kompromiss kring det här förslaget. Det är inte statsråden som har dikterat detta. Till sist vill jag säga till Agne Hansson att jag inte känner till hur det ser ut i Agne Hanssons hemlän. Jag vet inte vilken roll landshövdingen spelar där. Inte heller vet jag någonting om relationerna och om hur majoritetsförhållandena är, men jag får en känsla av att den bild som Agne Hansson har utmålat och gjort sig till tolk för inte stämmer med förhållandena i just några län. I de allra flesta län finns det ett utomordentligt gott och förtroendefullt samarbete mellan ordföranden — alltså landshövdingen — och de övriga ledamöterna. Dessutom vill jag återigen påminna om den utökade initiativrätten.
Herr talman! Erling Bager var den ende som begärde detta skriftligt, vilket jag i dag är glad över. Jag ber honom ta fram det papperet. Jag tillbakavisar bestämt att jag skulle vara beredd att släppa obligatoriet. Det står mycket klart och tydligt att det skall finnas nämnder i länsstyrelsen, vilket innebär minst två. När det gäller det som vi nu diskuterar, så finns alltså icke denna hake. Där kommer nämnderna, om så länsstyrelserna finner lämpligt, helt att avskaffas, och därmed blir det inte några förtroendemän i dessa nämnder. Till Magnus Persson vill jag säga att jag inte tror att länsstyrelserna kommer att handla så illa. Jag tror dem om bättre, men detta är ju fråga om en princip. Jag beklagar att socialdemokraterna i dag har kommit så långt ifrån en författningsdebatt, att man inte förstår de principiella skillnaderna i dessa förslag. Jag skulle hälsa en författningsdebatt med glädje, så att vi kan klara ut skillnaden när makten utgår från folket och när den inte gör det. Det är denna princip som det här är fråga om, och i grunden ingenting annat. Magnus Persson tog upp förhållandena i de olika länen, främst i Kalmar län. Det finns inte någon anledning att diskutera det här. Det finns inga hakar i förslaget som utestänger möjligheten att en landshövding tillsammans med en socialdemokratisk majoritet i stort sett kan bestämma hur det skall se ut i länsstyrelsen. Det finns ingen garanti för att proportionaliteten skall gälla i dessa sammanhang. Man kan naturligtvis tillsätta nämnder som består av tre ledamöter. Vilka partier blir då utestängda? Jag anser att det är detta som gör det hela godtyckligt. Det är därför en viktig princip att det bör finnas nämnder. I reservation 21 diskuteras avsteg från obligatoriet. Vi var helt överens om detta i utskottet vid den förra behandlingen, dvs. att undanta Stockholm, Gotland och ytterligare något län.
Herr talman! Jag skall självfallet ta fram brevet och visa det för kammarens ledamöter och andra som är intresserade. Jag tycker att Agne Hansson försöker glida undan det som står skrivet. Han kommer nu med en fiffighet om att det stod att det skall finnas nämnder. Låt så vara. Är det kanske inte längre så, att inte heller obligatoriet var föremål för diskussion för att centern skulle rucka på sin ståndpunkt? Jag vill gärna ha ett svar på den frågan. I det brev som jag fick stod det uttryckligen att frågan om fem obligatoriska nämnder var förhandlingsbar, och att centern kunde tänka sig att gå ifrån detta. Det är möjligt att centern ville finta i och med dessa rader. Det kanske finns någon ytterligare klurighet som man skall titta extra noga på. Men de personer som jag redovisade detta för och som vi diskuterade med var helt på det klara med att det var fråga om att man från centern ville erbjuda folkpartiet och moderaterna att släppa på obligatoriet med fem nämnder. Jag har svårt att förstå Agne Hanssons svartmålning av att länsstyrelserna själva skall få bestämma mer. Landstingen väljer ledamöter i länsstyrelsens styrelse, och sedan är det dessa personer som skall sköta de andra valen.
Herr talman! Agne Hansson hänvisar återigen till reservationen. Jag vill i likhet med Bertil Danielsson säga att den är långt ifrån entydig. Reservationen är i det närmaste ambivalent. Ju mer jag läser den, desto mer frågar jag mig: Vilken utväg är det egentligen som ni vill ha? På s. 15 i betänkandet skriver ni att det i storstadslänen, i Gotlands län och kanske i några ytterligare län kan vara lämpligt med en annan organisation. Det gör ni för att ni skall komma undan i den här debatten. Herr talman! Det finns nyansskillnader i denna fråga. Den svartmålning och den agitation, som Agne Hansson m.fl. företrädare för oppositionen här har gjort sig till tolk för, är inte relevant. Detta känner inte folk ute i länen igen.
Herr talman! Erling Bager talade om att glida. Men jag noterade att Erling Bager var tvungen att erkänna att han hade fel. Nu säger han att jag var beredd att förhandla om att obligatoriet med fem nämnder skulle bort. Det är helt riktigt. Men först sade Erling Bager att det gällde obligatoriet som helhet, som jag var beredd att förhandla om. Så var det inte. Vi förespråkar just den här flexibiliteten, att det inte i alla län behöver finnas fem nämnder, utan att man kunde göra en lokal anpassning i Stockholm, i Gotlands län och i ytterligare något län — precis som det står i reservationen 21. Detta var utskottet enigt om ända till dess ärendet återförvisades. I det tidigare betänkandet ville man också — efter ett motionskrav från centern — undanta Stockholm och Gotland. Nu är i och för sig detta inte längre aktuellt genom det förslag som kommer att gälla.

Herr talman! Mitt anförande var ursprungligen en replik till Magnus Persson, men sedan kom ett längre replikskifte emellan. Magnus Persson inledde med att litet vist tala om att politik innebär att kompromissa och jämka ihop olika uppfattningar. Jag kan förstå att han tycker så. Att jämka ihop uppfattningarna i det stora socialdemokratiska partiet kan inte vara en dans på rosor, snarare slagsmål mellan rosor har jag förstått. Jag talade tidigare om hur många socialdemokrater som talar sig varma för länsdemokrati och länsparlament i andra sammanhang än det här. Detta för mig över till nästa punkt, där jag vill replikera på Magnus Perssons inlägg. Magnus Persson nämnde ordet nickedockor, att det inte skall vara nickedockor som sitter i de nya nämnderna. Han avslöjade därmed en skrämmande syn på vem som skall sitta i de nya nämnderna. Det skall vara vi riksdagsledamöter, sade han, litet friande ut i den tomma salen. Vi riksdagsledamöter skall alltså sitta i de nya nämnderna ute i länen. Det står fullständigt i strid med den demokratiuppfattning som råder i mitt parti. Ett sådant dubbelarbete och mångsyssleri när det gäller demokrati ställer vi oss helt avvisande till. Tanken är väl att vi skall få regionalt förankrade människor i de regionala nämnderna och inte personer som sitter upp över öronen med riksangelägenheter i riksdagen. Magnus Persson nämnde också Norrbotten. Han talade om att det där har genomförts ett försök och att erfarenheterna skulle tyda på att vi skulle fortsätta med det här. Jag har inte hört någon som är översvallande positiv till försöket i Norrbotten, och inte negativ heller. Jag har talat med släktingar i Norrbotten. De säger: ”De håller visst på med någonting.” Det är inte mycket till länsdemokrati när människor som är allmänt insiktsfulla när det gäller vad som händer i samhället har uppfattat turerna på det viset. Jag blev kritiserad av Magnus Persson för att jag talade om 20-30 96 som en tröskel som hindrar småpartier att komma in i nämnderna. Det är en matematisk sanning om det skall vara den uppdelning som han förfäktade vid förra tillfället — fem utsedda av regeringen och fem av landstinget. Då måste man ha 20-30 96 för att komma in. Det var kanske det som gjorde att bl.a. både folkpartiet och moderaterna inte ville vara med om det. Jag vill här också vitsorda Agne Hanssons syn på obligatoriet. Man kan diskutera obligatoriet. Det hade vi redan gjort i utskottet, på så sätt att vi hade undantagit Gotlands län och Stockholms län. Det finns väl inga höga murar mellan dessa län och andra län i Sverige. Det måste givetvis kunna diskuteras. Jag tycker att Erling Bager gjorde en alldeles för stor poäng av detta. Ifrån den nya blåröda majoriteten talar man mycket om decentralisering. Man uppfattar det som om de nya nämnderna innebär en decentralisering. Jag uppfattar det som en kolonisation från statsmakterns sida av de regionala frågorna. Det kallar man alltså decentralisering. Jag tycker snarare att det innebär att man sprider ut sina tentakler ännu mera utöver regionerna, på ett sätt som är mycket negativt från demokratisk synpunkt. För övrigt vill jag ta upp en ordningsfråga. Jag vet visserligen att socialdemokraterna har vikande opinionssiffror, men de är väl fler än Magnus Persson.

Herr talman! Jag fick ett par frågor från Kjell Dahlström. Till att börja med kan jag lugna Kjell Dahlström med att vi inte slåss inom det socialdemokratiska partiet, utan vi lyssnar på rörelsen och sedan fattar vi beslut. Jag sade tidigare att många av riksdagsledamöterna kommer att delta i processen. Redan i dag sitter många av kammarens ärade ledamöter i länsstyrelserna, i lekmannastyrelser. Det kommer säkert att vara så i framtiden också, sedan får man tycka vad man vill från miljöpartiets sida. Det är nämli gen en principiellt viktig uppfattning från en del partier att man vill ha någon eller några riksdagsledamöter med. Då ska vi inte sitta här med pekfingret och säga att det skall vara si eller så. Beträffande Norrbottens län sade jag att erfarenheterna ifrån Norrbotten gäller valkorporation. Det var endast detta jag tog upp. I Norrbotten har länsstyrelserna varit s.k. valkorporation för nämnderna, och det har fungerat utomordentligt bra. Det var det enda jag menade med det jag sade. Det blev bara en missuppfattning. Till Jan Strömdahl vill jag säga följande när det gäller detta med nyansskillnader. Det är just den svartmålning som Agne Hansson har gjort som vi inte känner igen. Jag har velat lugna och tona ned debatten och säga att det inte är så stora skillnader. Det är oppositionen som har gjort sig till tolk för den uppfattningen. Jag vill också säga till Jan Strömdahl att vi i det förra betänkandet fastslog att det gällde Stockholms län och Gotlands län. Det gällde inte några flera län. Det finns alltså en glidning i denna reservation, om inte jag minns alltför mycket fel i den frågan. Den sista frågan tycker jag inte att jag skall besvara. Den skall besvaras av länsstyrelsen. Det kommer att ske i samråd med regeringskansliet osv. Vi skall inte sitta här i Stockholm och bestämma vad olika nämnder skall heta. Det skall i decentralistisk anda beslutas på den nivå det gäller.

Herr talman! Helt kort: För att inte i kammarens protokoll en felsägning av Agne Hansson skall stå oemotsagd, vill jag säga att det i betänkandet anges att antalet ledamöter i de tänkta nämnderna inte får understiga fem. Agne Hansson nämnde siffran tre. Frågan om decentralisering har varit uppe ett flertal gånger. Den har givetvis i huvudsak sin applikation på obligatoriet eller frivilligheten och i långt mindre utsträckning på valsättet. Det här begreppet har anknytning till om man vill decentralisera till länen att själva avgöra hur de vill ha sin organisation. Herr talman! En sak som inte alls har med dessa frågor att göra utan är en mera praktisk fråga som kan ha en viss betydelse för framtiden är ikraftträ dandet. I förslaget står det att det beräknas träda i kraft den 1 juli 1991. Det innebär att man skall införa en ny organisation sex månader innan en ny valperiod infaller. Jag vill skicka med till den organisationskommitté som nu skall arbeta att man kanske bör överväga denna tidpunkt. Det är möjligt att det skulle vara bättre att man sjösatte denna förändring då en ny valperiod infaller. Det får väl organisationskommittén överväga, men jag vill ändå ha det sagt.

Herr talman! För två veckor sedan debatterade vi i kammaren utbildningsutskottets betänkande 5, som främst behandlar motioner om svenskundervisning för invandrare. Vid den debatten hade moderata samlingspartiet anledning att kritisera regeringen för det ”lapptäcke” som man har lyckats åstadkomma på detta område. Och efter dagens eventuella beslut har vi all anledning att fortsätta med den kritiken. Den svenskundervisning som invandrarna erhåller är inte effektiv. Det förhållandet dokumenteras för övrigt på ett utmärkt sätt av riksrevisionsverket i den rapport som man nyligen överlämnade till regeringen. Den stelbenta politik som förs av socialdemokraterna på det här området leder till att många människor blir beroende på ett negativt sätt av vårt sociala bidragssystem. Med nuvarande regler ser vi, i vissa fall, till att invandrarna får sitta alldeles för långt tid på skolbänken, eller i väntan på denna. Speciellt gäller det dem som erhåller svenskundervisningen på grundvux. Av den anledningen tar det lång tid innan de kommer ut i arbetslivet. Det här betänkandet tycker jag är betecknande för det jag har sagt inledningsvis. Genom att många flyktingar får sitta över två kalenderår på förläggningar innan de slussas ut till kommunerna, har de inte rätt att erhålla svenskundervisning för invandrare enligt nu gällande regler. Trots detta har kommunerna i de flesta fall sett till att invandrarna ändå erhållit undervis ning, utan att kommunerna har fått statsbidrag. Nu skall regeringen råda bot på detta. Det är bra men inte tillräckligt. I propositionen föreslår man att statsbidrag skall utgå till flyktingar som anlänt till Sverige efter den 1 januari 1987 men inte hunnit få sin grundläggande svenskundervisning inom hittills gällande tidsram. Bristen i propositionen är att man glömmer de flyktingar som har kommit till Sverige något av åren 1985 eller 1986. För den gruppen som inte ännu fått någon kommunplats kommer kommunerna inte att erhålla statsbidrag. Det finns naturligtvis en risk att dessa kommer i kläm. Detta är utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokrater och kommunister, pinsamt medveten om. I stället för att biträda reservationen och rätta till missförhållandet, nöjer sig denna majoritet med att utgå från att regeringen vidtar ytterligare förändringar av statsbidragsbestämmelserna, om det skulle visa sig nödvändigt för att kommunerna skall ge grund-sfi till sådana flyktingar som kommit hit under 1985 eller 1986, men på grund av lång vistelse i flyktingförläggning inte hunnit få sådan undervisning. ”Lappverket” skall med andra ord fortsätta, om socialdemokraterna och kommunisterna får bestämma. Med anledning av det anförda yrkar jag bifall till reservationen.

Värderade talman! Den folkpartimotion som ligger till grund för reservationen i detta betänkande handlar om sådana flyktingar som har kommit till Sverige något av åren 1985 eller 1986. Socialdemokraterna och vpk konstaterar att det rör sig om ett litet antal. Majoriteten utgår från att regeringen vidtar ytterligare förändringar av statsbidragsbestämmelserna, om det skulle visa sig nödvändigt. Summan av detta resonemang är att socialdemokraterna och vpk föreslår avslag på folkpartimotionen. De borde i stället, med samma argument, ha kunnat tillstyrka motionen. Moderata samlingspartiet, centerpartiet och miljöpartiet har insett detta och anslutit sig till folkpartiets reservation. Vpk har stött motionens syfte i flera tal. Men här sviker vpk, just när beslutet kan bli så som t.ex. Alexander Chrisopoulos har sagt att han vill ha det. Nog är det märkligt. Värderade talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det finns förvisso många brister när det gäller svenskundervisningen för invandrare. Vi diskuterade en del av dessa frågor här i kammaren ganska nyligen. En översyn skall ju göras, vilket är bra, men den behöver ske snabbt. En förbättring har regeringen nu fattat beslut om, vilket vi i och för sig tycker är glädjande. Den innebär att alla som har kommit till Sverige efter den 1 januari 1987 och inte har fått någon svenskundervisning nu skall erbjudas sådan. Det är bra. Men när regeringen nu har fattat detta beslut tycker jag att det är synd att den inte går litet längre och låter även dem som har kommit till Sverige under 1985 och 1986 få svenskundervisning. Det finns inte någon anledning att över huvud taget låta någon komma i kläm när det gäller att få undervisning i svenska. Det medför endast förluster — mänskliga förluster för flyktingar och ekonomiska förluster för samhället. Det gagnar inte någon. Det kan inte handla om särskilt många personer som inte har fått undervisning, men för dem som kommer i kläm är det hela en tragedi. Utskottsmajoriteten skriver i betänkandet att den förutsätter att regeringen skall vidta åtgärder om det visar sig nödvändigt. Varför detta dröjsmål? Är det inte bättre att vi direkt fattar ett beslut som innebär att man undanröjer risken att flyktingar så att säga skall falla mellan stolarna och gå miste om undervisning eller att de skall kunna kräva sådan av kommunerna direkt? Det är inte kommunerna som rår för att flyktingarna har fått vara så lång tid ute i förläggningarna, utan detta ansvar får staten ta på sig. Därför anser jag att staten också skall ställa upp och ta sitt ansvar för dessa flyktingar. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Som har framgått av de tidigare inläggen har regeringen i tilläggsbudget I bl.a. anmält att kommunernas rätt till statsbidrag för grundsfi har utsträckts. Det är ett bra förslag. Därigenom utgår statsbidrag även för flyktingar som anlänt till Sverige efter den 1 januari 1987 men som inte har hunnit få sin grundläggande svenskundervisning inom den tidsram som har gällt för kommunernas skyldighet. I en motion har det föreslagits att den vidgade tidsgränsen bör omfatta även flyktingar som kommit till Sverige under år 1985 och 1986. SÖ bedömde i sin anslagsframställning att det rör sig om ett litet antal flyktingar och förutsatte att kommunerna, trots att statsbidrag inte utgår, ändå erbjuder undervisning. Därför är det viktigt att säga till de tidigare talarna att det inte rör sig om flyktingar som kommer i kläm, utan det rör sig möjligen om att kommunerna får ett antal kronor mindre i bidrag. Jag tycker därför att det är fel att spela ut flyktingarnas behov av undervisning i det här fallet. Det har också redovisats att det inom regeringskansliet har påbörjats en översyn av den nuvarande svenskundervisningen för invandrare. Mot bakgrund av detta avstyrker utskottet den nämnda motionen och utgår från, som sagts här tidigare, att regeringen gör ytterligare förändringar av statsbidragsbestämmelserna, om det skulle visa sig nödvändigt för att kommunerna skall kunna ge grund-sfi till den nämnda gruppen flyktingar. Carl-Johan Wilson angrep vpk, som inte har någon representant från utskottet här i kammaren. När moderaterna, centern och folkpartiet här gör sig till tolk för en generösare linje bygger det inte på att de har ett öre mer i sitt budgetalternativ till denna verksamhet, men ändå anser de sig kunna vara generösa mot kommunerna. Däremot har vpk faktiskt anvisat mer pengar i sitt budgetförslag men har ändå inte utnyttjat denna situation. Det tycker jag säger en del om vpk-s resp. folkpartiets moral i denna fråga.
Värderade talman! Ingvar Johnsson sade att folkpartiet inte har ett öre till denna verksamhet. Nej, det behövs ju inte, säger regeringspartiets företrädare. Det är ju det som är poängen, dvs. att eftersom det egentligen är en mycket liten summa som behöver tillföras kan man lika bra säga ja som nej. När alla argument talar för att man bör bifalla detta används det som argu ment för att avstyrka. I detta sammanhang har Ingvar Johnsson och jag sagt samma sak, nämligen att det inte behövs så mycket pengar till detta, alltså borde det kunna bifallas. Det är detta som kallas underlig politisk logik.
Herr talman! Argumentationen från Ingvar Johnssons sida tycker jag var något märklig. Först och främst säger Ingvar Johnsson att förslaget är bra. Det är klart att det är bättre än det tidigare, det är vi överens om. Men det kunde ha blivit ännu bättre om kommunerna hade kunnat få bidrag för den lilla grupp som det rör sig om. Då är det förvånande att socialdemokraterna ökar ut det lapptäcke som de har påbörjat när det gäller svenskundervisningen. Det finns nog all anledning att se över andra delar av den. Det är bra att regeringen återkommer med en proposition, eftersom det finns mycket att rätta till i fråga om detta. Det handlar egentligen inte om att kommunerna skulle ges mer pengar. Men med det handlingssätt som Ingvar Johnsson gör sig till tolk för utnyttjas faktiskt kommunernas välvilja. Kommunerna skulle ju ha kunnat argumentera på samma sätt som Ingvar Johnsson gör nu och sagt att dessa invandrare inte är berättigade till svenskundervisning. Om flyktingarna blir kvar i en flyktingförläggning under det år som de kommer till Sverige och året därpå utan att komma ut i en kommun, då är de egentligen inte berättigade till undervisning i svenska. Nu ser kommunerna mellan fingrarna, eftersom kommunerna inte är så stelbenta ute på fältet som socialdemokraterna är i detta fall. Det är faktiskt tur för invandrarna, eftersom det trots allt är de som kommer i kläm med den stelbenta politik som förs på detta område.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt hur socialdemokraterna har tänkt egentligen när de flyttar denna gräns ett år bakåt men inte bryr sig om dem som har kommit tidigare. Som flera talare här har påpekat handlar det inte om särskilt många fall, och därmed inte om några stora pengar. Vi diskuterar därför på sätt och vis bagateller. Men för dem som berörs kan det betyda väldigt mycket. Ingvar Johnsson sade att kommunerna skall erbjuda dessa människor undervisning ändå. Det kanske de gör, men det har vi ingen garanti för. Detta kan inte krävas av kommunerna. Kommunerna kan ju inte hjälpa att det har tagit så lång tid för flyktingarna att få uppehållstillstånd och att få komma ut i kommunerna. Det är faktiskt en statlig angelägenhet att så sker, anser jag och centern. Förutsättningen måste vara att alla flyktingar som kommer till Sverige skall få undervisning i svenska. Då vore det väl rimligt att alla också får statligt bidrag. Jag begriper inte argumentationen. För mig förefaller detta vara mer ett förbiseende än ett ställningstagande. Det är synd om vi inte skulle kunna komma överens i den här frågan, eftersom den inte är särskilt stor.
Herr talman! Det är riktigt att det inte är någon stor fråga. Jag vill till Ulf Melin säga att moderaterna under senare år inte har gjort sig direkt kända för att vara generösa med pengar till kommunerna. Jag tyckte mig få bekräftat, efter att ha lyssnat på dessa inlägg, att det inte rör — Prot. 1989/90:46 sig om flyktingarnas möjlighet att få utbildning eller inte utan att det rör sig 14 december 1990 om ett ekonomiskt mellanhavande mellan staten och kommunen.

Herr talman! Låt oss börja med det som vi är överens om. För några veckor sedan ställde sig riksdagen bakom ett betänkande där socialutskottet föreslog en mera aktiv alkoholpolitik i Sverige. Det var en mycket viktig framställning till regeringen, en beställning på en stor samling initiativ på det alkoholpolitiska området. I detta betänkande görs nu ett tillägg till denna beställning. Socialutskottet vill också att regeringen särskilt uppmärksammar kvinnors missbruk och de problem som är förknippade med detta missbruk. Detta är ett förslag som vi från folkpartiets sida har framfört i flera år, utan gehör. Vi är mycket glada över att vi nu får gehör för förslaget. Vi ser fram emot att detta problemkomplex blir en viktig del i den alkoholpolitik som riksdagen har beställt av regeringen. Ett problem som i betänkandet har fått den symboliska beteckningen mom. 22 handlar om de bostadslösa missbrukarnas situation. På 60-talet hade de tunga missbrukarna i Sverige ännu ett fotfäste på arbetsmarknaden. De hade bostad för det mesta. I dag är läget mera bekymmersamt för de tyngsta missbrukarna. De har för det mesta blivit utsparkade från arbetsmarknaden, och de har i många fall också blivit utsparkade från sina bostäder. Det har blivit allt svårare för missbrukare att få någonstans att bo. Det gäller också för en del andra grupper som är avsides i samhället, t.ex. många av de patienter som skrivs ut från våra psykiatriska sjukhus. Det här är ett stort bekymmer. Vi har skickat motioner i de här ämnet på remiss till många instanser, till de berörda storstadskommunerna, Landstingsförbundet, Kommunförbundet och Stadsmissionen. Överallt intygar man att det här är ett djupt bekymmersamt problem och att det krävs bestämda åtgärder. Majoriteten i utskottet låter sig nöjas med att socialstyrelsen har uppmärksammat problemet, planerat kontakter med bostadsmarknadens parter och planerar en konferens. Vi i folkpartiet tycker självfallet att det är bra att socialstyrelsen har tagit detta initiativ, men vi menar att det på detta område är så starka ekonomiska intressen involverade, att det 147 knappast är sannolikt att socialstyrelsen har möjlighet att utöva det infly tande som är nödvändigt. Vi menar att det behövs mer kraft bakom kraven på bostadsmarknadens parter. Riksdag och regering måste därför engagera sig i ansträngningarna att underlätta de bostadslösas situation. Jag vill, fru talman, yrka bifall till reservation 8. Reservation 5 handlar om de ideella stiftelsernas bidrag till arbetet med missbruk. Vi har under en lång följd av år kunnat konstatera att ett oerhört framgångsrikt arbete med missbrukare och deras familjer har bedrivits av olika ideella stiftelser, som arbetar med skilda metoder och skilda övertygelser. Jag tänker t.ex. på LP-Stiftelsen, som har skördat oerhörda framgångar. Jag tänker på Hassela, som har gjort fina insatser, och många andra. Vi menar nu liksom tidigare att det är angeläget att det här arbetet ges ett starkare stöd. Detta är innebörden i reservation 5, som jag yrkar bifall till. I detta betänkande behandlas också ett förslag av regeringen om hur statsbidragssystemet för LVM och LVU-vården skall utformas under den kommande treårsperioden. Vi har haft ett sådant statsbidragssystem ända sedan kommuner och landsting för snart tio år sedan övertog ansvaret för den här vården. Systemet har utvärderats av riksrevisionsverket, och man har där funnit, liksom motionärerna i riksdagen i många år har funnit, att bidragssystemet har fungerat utomordentligt illa. Det har inte haft de avsedda effekterna. Vi har haft problem med att få fram tillräckligt många platser inom missbrukarvården. Vi har inom LVU-vården problem som nu är mycket starkt uppmärksammade i pressen. Vi vet i utskottet att det finns ungefär 150 ungdomar som inte tas emot på de 12 §-hem som framför allt landstingen bedriver. Det här är ett mycket stort och allvarligt problem, som utskottet kommer att behandla vidare i det betänkande om LVU-propositionen som läggs fram för kammaren i februari. Redan nu har kammaren att ta ställning till en mycket viktig fråga, nämligen hur bidragen för LVM och LVU-vården skall se ut under den kommande treårsperioden. Från folkpartiets sida har vi granskat regeringens förslag till lösning. Vi har funnit att det visserligen innebär vissa förbättringar i jämförelse med det miserabla system som har tillämpats under tidigare år, men att det fortfarande inte har någon riktig slagkraft. Vi är inte på något sätt övertygade om att den här konstruktionen av statsbidragssystemet kommer att lösa de allvarliga problem som föreligger. Tvärtom menar vi att man genom att binda statsbidragen på det sätt som här föreslås under tre år avhänder staten, socialstyrelsen, regeringen, viktiga instrument som skulle kunna användas mycket bättre och mycket effektivare för att se till att den riksövergripande planering som är nödvändig kommer till stånd. Det som framför allt i dag saknas är ett differentierat utbud av vård som passar olika grupper. Bland den stora gruppen ungdomar med problem finns det väldigt många olika kategorier, olika vårdbehov. Den decentralisering som vi har genomfört under 80-talet har inte lett till en tillräckligt stark differentiering av utbudet av vård, vilket i sin tur har lett till stora problem för kommunerna att finna riktiga vårdformer. Skall det gå att häva de allvarliga brister som vi nu känner till, är det nödvändigt att det sker en bättre samordning mellan de olika landstingens insatser. Det är, fru talman, osannolikt att denna samordning kommer till stånd om det inte sker ett kraftfullt samordnande ingripande från statens sida. Det är allvarligt att riksdagen och regeringen genom det treåriga avtalet avhänder sig de möjligheter som det innebär att ha statsbi draget till sitt förfogande för att tackla de konkreta problemen. Jag befarar att det beslut som riksdagen nu kommer att fatta allvarligt kommer att försvaga möjligheterna att lösa de problem som vi har inom LVU-vården. Jag vill mot denna bakgrund, fru talman, yrka bifall till det förslag som folkpartiet har framlagt och som finns i reservation 1. Det går ut på att vi skall acceptera det nya statsbidragssystemet för ett år men därefter bibehålla handlingsfriheten att använda pengarna mer kreativt, konstruktivt och mera målinriktat för att tackla de specifika problem som vi vet existerar. Fru talman! Med dessa yrkanden om bifall till reservationerna 8, 5 och 1 och med ett yrkande om bifall i övrigt till utskottets hemställan avslutar jag mitt anförande.

Fru talman! Ansvaret för § 12-hemmen, ungdomsvårdsskolorna, bör så snart det är praktiskt möjligt återgå till staten. Det finns många skäl som talar för detta, inte minst den erfarenhet som vunnits av nuvarande förhållanden. Vi utvecklar motiven för detta ställningstagande i den motion som vi väckt med anledning av regeringens proposition nr 28 om vård i vissa fall av barn och ungdomar. Behandlingen av detta ärende pågår för närvarande i utskottet, varför vi återkommer med våra synpunkter i ärendet när propositionen och de motioner som väcks med anledning av det nya lagförslaget behandlas här i kammaren. Mot denna bakgrund saknar jag i dag anledning att närmare gå in på de motioner där utformningen och omfattningen av statsbidragen till kommunerna tas upp. Däremot vill jag understryka de krav som framförs i en rad motioner från allmänna motionstiden som avser väntetiderna inom missbrukarvården. Väntetiderna för intagning till den frivilliga missbrukarvården måste förkortas. Där skall bl.a. de enskilda ideella organisationernas tjänster bättre tas till vara. Jag vill peka på att LP-stiftelsen, Daytop, Hassela, Länkrörelsen m.fl. har visat att man kan uppnå goda behandlingsresultat i enskild regi. Konkurrens mellan enskilda och offentliga vårdgivare är verkligen positivt och något som bidrar till att vården kan förbättras. Därför skall man inte utesluta möjligheten att enskilda vårdgivare får ansvar även för vård enligt LVM. Slutligen vill jag uppmärksamma en motion av Göran Åstrand, som begär förslag till sådana regler att tvångsmässigt kvarhållande för avgiftning enligt LVM skall kunna ske vid sjukhus. Utan att närmare gå in på några detaljer anser vi dock, som vi anför i ett särskilt yttrande som fogats till betänkandet, att de problem som motionären pekar på måste leda till en översyn av LVM lagstiftningen. Vi avser därför att återkomma till denna problematik i annat sammanhang. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 2, 5 och 6.

Fru talman! Samtliga partier utom folkpartiet är överens om att vi i dag skall fatta beslut om de nya statsbidragen till missbrukarvården och att vi skall bemyndiga regeringen att godkänna den träffade överenskommelsen mellan statens förhandlingsnämnd och de båda kommunförbunden. Den proposition som har behandlats innebär att det kommer att utgå höjda statsbidrag till de mest utslagna grupperna. Det har riktats mycket hård kritik mot det gällande statsbidragssystemet, bl.a. från socialberedningen, från JO Tor Sverne och från riksrevisionsverket. Detta beror på att kommunerna har utnyttjat det statsbidragssystem som gäller i dag och som har inneburit att man skulle förändra vården så att man satsade på frivillig vård och vård i öppna former. Därmed har man glömt bort de tyngsta missbrukarna och ungdomarna. Det system som nu kommer att införas innebär att statsbidraget höjs väsentligt, från 250 000 till 400 000 kr. per plats i slutna avdelningar vid de s.k. §12-hemmen och med 100 000 kr. per plats vid de öppna avdelningarna. Vid LVM-hemmen kommer statsbidrag att utgå med 300 000 kr. per plats vid de slutna avdelningarna och med 100 000 kr. vid de öppna avdelningarna. Det s.k. omstruktureringsbidraget, som kommunerna har utnyttjat och som har lett till den olyckliga utvecklingen av vårdsituationen, kommer nu att försvinna. Det kommer ett utvecklingsbidrag, som jag tror kan bli mycket givande i detta sammanhang. Socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att fördela dessa medel, och det kommer att ges till de kommuner och landsting som vill utveckla vården. Dessutom kommer ett kommunbidrag till kommunerna, för att de skall kunna utnyttja ideella organisationer och olika stiftelser. Vi är helt överens i utskottet om att det är mycket viktigt att de ideella stiftelserna finns och att kommunerna utnyttjar dem. Vi vet vilket bra resultat den vården ger. Kommunerna och landstingen är i dag enligt 23§ socialtjänstlagen skyldiga att göra upp gemensamma vårdresursplaner, men det finns behov av länsövergripande planering. Det har socialministern poängterat i propositionen, och det har utskottet påpekat ett flertal gånger. Nu kommer det att bli så att socialstyrelsen och de båda kommunförbunden inriktar sig på att göra upp en planering som leder till att alla som är i behov av vård skall få denna vård. Vi kommer, som har sagts här tidigare, under våren att ta ställning till förändringar i lagen om vård av unga. Vi har i utskottet kommit överens om att inte debattera denna lagstiftning nu. Genom det nya statsbidraget visar riksdagen klart vilken inriktning vi vill ha på utbyggnaden av LVU-hemmen. Kommunerna bör därför omgående komma i gång med att planera och bygga ut vården för de mest utsatta grupperna så att vårdbehovet kan tillgodoses när den nya lagstiftningen träder i kraft. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer. Jag vill också göra det tillägget att det tillkännagivande som utskottet ger till regeringen, om speciella insatser som behövs för att ge en bra vård till de kvinnliga missbrukarna, också grundar sig på motioner från socialdemokraterna och centern.

Fru talman! Jag kan börja med att instämma i Daniel Tarschys glädje över 14 december 1989 att de missbrukande kvinnornas problem kommer att uppmärksammas ge= = nom ett enigt utskotts initiativ. Det här är förslag som vi från centerpartiet har lagt fram mer än en gång tidigare. Det har vållat oss en del problem i socialutskottet att pengarna, statsbidraget till vissa verksamheter, behandlas i ett sammanhang, dvs. nu, och sakfrågorna till stor del i ett annat. Vi har från centerpartiet i en motion framhållit att det måste vidtas åtgärder för den allra mest vårdbehövande ungdomsgruppen, och det torde då i de flesta fall röra sig om de s.k. § 12-hemmen. Fram till 1983 fanns de statliga ungdomsvårdsskolorna, som tog sig an de ungdomar som detta gäller. Det fanns många gånger anledning att rikta kritik mot innehållet i den vården, men eftersom platserna ändå fanns förekom det inte, som det ofta gör nu, att svårt belastade ungdomar hamnade mellan stolarna. Från centern var vi vid den tidpunkten kritiska till förändringen i fråga om huvudmannaskapet, eftersom vi inte ansåg det vara den springande punkten. Det som enligt vår uppfattning borde förändras var i stället verksamhetens innehåll. Den helt förhärskande uppfattningen vid den tidpunkten var emellertid den s.k. närhetsprincipen, och det var en mycket viktig orsak till beslutet om förändring. I den proposition som nu har behandlats framgår att statsbidragets konstruktion skall ändras och att platsbidraget till slutna avdelningar skall utgå med 400 000 kr. per plats till § 12-hemmen och med 300 000 kr. till § 23-hemmen, dvs. LVM-vård. Från centern har vi i reservation framhållit att det behövs mer pengar till den verksamhet som bedrivs inom § 12-hem. Det är det krav som är relevant i samband med det här betänkandet. Men det är inte hela sanningen. Det räcker inte med bara pengar. Alla är överens om att det behövs en specialresurs för ett begränsat antal ungdomar, men för att den skall komma till stånd behövs den en samplanering över kommunoch länsgränserna, och för detta måste någon eller några ha ett klart uttalat ansvar. Det är en viktig fråga som behandlas senare, i samband med propositionen om LVU. Bl.a. det gör vår situation besvärlig. När vi nu beslutar om statsbidraget i dess helhet utan samband med frågan i övrigt, känns det som att avhända sig ett viktigt instrument när det gäller att styra resurserna till den mest eftersatta verksamheten. Därför är det desto viktigare att nu skicka med en tydlig beställning. Enligt centerns mening skall den innebära att pengar, tydligare än som föreslås i propositionen, öronmärks för verksamhet för de allra mest vårdbehövande ungdomarna, de som annars löper påtaglig risk att slås ut. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3 och dessutom till reservation nr 5, som handlar om att enskilda initiativ inom missbrukarvården skall tas till vara bättre än vad som nu ofta sker, samt till reservation nr 7, i vilken vi understryker att de bostadslösas situation särskilt måste uppmärksammas.

Fru talman! Vi har i socialutskottet beslutat vänta med eventuella diskussioner om LVU tills LVU-förslaget i vår kommer upp i kammaren.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

Fru talman! Tiden är knapp, och det är inte önskvärt att här utspinner sig någon längre diskussion, men jag vill ställa en fråga till Sten Svensson. Om moderaternas huvudsakliga inställning är att huvudmannaskapet snarast möjligt bör övergå till staten, varför vill då moderaterna nu binda sig för att det under tre år skall vara kvar hos landstingen? Det är nämligen innebörden av det förslag som moderaterna avser att stödja.

Fru talman! Det är icke innebörden av vårt ställningstagande. Om det ställningstagande som vi föreslår i reservation nr 2 vinner kammarens bifall, är det en signal till regeringen att snarast ta upp nya förhandlingar med anledning av det beslutet.
Fru talman! Sten Svensson har fel. Vad moderaterna avser att stödja är ett bemyndigande till regeringen att skriva under ett avtal med kommuner och landsting, som ger dem rätt att under tre år uppbära statsbidrag för en vård som alltså måste förbli under deras huvudmannaskap. Den moderata ståndpunkten här är alltså helt inkonsekvent: Å ena sidan önskar man förändra huvudmannaskapet, å andra sidan binder man genom detta avtal huvudmannaskapet i nuvarande tillstånd under tre år.

Fru talman! Propositionen om ny minerallagstiftning skulle enligt kammarens ärendeplanering ha behandlats för en månad sedan. Den tycks ha fastnat i organisationen. Det är bra, åtminstone om orsaken är att regeringen lyssnat på den massiva kritiken från de inom mineralområdet mest kunniga remissinstanserna. Förslaget att slå ihop gruvlagen och minerallagen till en enda minerallag hoppas jag att regeringen vid närmare eftertanke kommer att avstyra. De förändringar som behöver göras beträffande lagstiftningen på mineralområdet kan och bör göras inom nuvarande lagstiftning. I väntan på att dessa frågor kommer upp till behandling har vi i ett särskilt yttrande markerat vår inställning avseende markägares rätt till del av avkastningen vid gruvdrift. Fru talman! Den svenska kontinentalsockeln är i stor utsträckning i dag outforskad. Bara 9 96 är för närvarande kartlagda. Kartläggningen har hittills skett i mycket långsam takt. Sveriges geologiska undersökningar förfogar emellertid nu över ett nytt undersökningsfartyg. Med en norsktillverkad katamaran med goda sjöegenskaper kan karteringstakten fr.o.m. kommande sommar tredubblas. Vi kommer i allt snabbare takt få allt större kännedom om vår kontinentalsockel. Den maringeologiska kartan belyser inte bara geologin utan också bottendynamiska förhållanden i olika hänseenden, t.ex. industrimineraltillgångar. Ökad kunskap om kontinentalsockeln innebär ökade möjligheter att finna och utvinna fyndigheter Vid utvinning av naturtillgångar från havsbotten gäller lagen om kontinentalsockeln. Tillståndsgivningen är omgärdad av föreskrifter och villkor, som tillståndsinnehavaren måste iaktta. Återkallelse av givet tillstånd kan ske om tillståndsinnehavaren bryter mot villkoren eller om det i annat fall finns synnerliga skäl. Fru talman! Moderata samlingspartiet, folkpartiet och centern har i en gemensam reservation pekat på en oklarhet angående ett problem som inte var aktuellt vid lagens tillkomst. Medvetenheten om miljöfrågorna var inte lika stor 1966 som den är i dag. Det är inte vår avsikt att luckra upp lagen och öppna för godtycke. Begreppet ”synnerliga skäl” skall kvarstå men med ett förtydligande.

Jag yrkar bifall till reservation 1.

Fru talman! Detta är onekligen berget som födde en råtta. Vi skulle ha haft en stor debatt om en ny minerallag, men det blir en debatt om några motioner från i januari. Att inget betänkande om lagförslag har presenterats tycker jag i och för sig är glädjande; det antyder att riksdagen inte enbart är ett transportkompani för regeringens propositioner. Beträffande de tre motionerna skall jag fatta mig kort. När det gäller inmutningsrätten har miljöpartiet helt andra synpunkter, men det vore fel att ta upp dem nu. Inmutningsrätten bör, som utskottet föreslår, behandlas när minerallagsförslaget kommer upp. Samma sak gäller Marianne Karlssons förslag om lättnader för de markägare som vill utvinna gas i måttlig skala på sin egen mark, något som framför allt är aktuellt i västra Östergötland. Även här skulle miljöpartiets förslag till förändrad minerallagstiftning lösa problemen. Den frågan bör då tas upp i samband med att lagförslaget kommer upp. Den tredje motionen är föranledd av situationen med sandutvinning vid den lilla ör Måkläppen i Öresund. Vad som där har hänt är att den sandsugning som pågått för att skaffa fyllnadsmassor till Saab:s bilfabrik i Malmö uppenbarligen har skadat väsentliga naturvärden. Företaget hade koncession och hade icke gjort något brottsligt. De som gav tillståndet var sannolikt i god tro, men ändå uppstod skador. I ett sådant fall bör staten kunna återkalla koncessionen. Det är alltså fråga om att dels erkänna att myndigheter kan göra fel, dels ge möjligheter för staten att reparera sina misstag. Att den som innehar koncession kan mista densamma om han inte uppfyller koncessionsvillkoren framgår av nuvarande lag, men i reservation 2 kräver vi att detta även skall kunna ske om andra särskilda skäl föreligger. Sådana särskilda skäl kan då vara att erfarenheten visat att påtagliga miljöskador uppstått. Att staten skulle dra in tillståndet i onödan är ytterst osannolikt, eftersom koncessionshavaren enligt lagen skall ha rätt till ersättning för liden skada. Därför finns det ingen risk att använda den svagare termen ”särskilda skäl” i stället för den i den moderata reservationen använda termen ”synnerliga skäl”. Miljöoch naturintressena skall inte behöva traska i filttofflor, utan det skall markeras att miljökraven har status. Att utskottsmajoriteten inte varit villig att tillmötesgå motionärerna i detta enligt miljöpartiets syn fullständigt självklara krav antyder åtminstone att talet om socialdemokratin som ett miljöparti är mest munväder. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Som bergslagsbo är man ju alltid intresserad av gruvlagstiftning och minerallagar och villkoren för prospektering. Men det är faktiskt inte detta ärendet handlar om. Det handlar om några få motioner. För att inte uppta kammarens tid i onödan ber jag därför att få yrka bifall till reservation 1.

Jag yrkar bifall till reservation 1.

Fru talman! Det ärende som vi behandlar nu rör det som populärt kallas ”pensionärernas pengar”. Tidigare har socialdemokratin varit mycket noga med hur pensionärernas pengar skulle förvaltas. Därför har förslaget att man nu skall kunna placera upp till 10 26 av AP-fondernas medel i utländska räntebärande papper förvånat. Denna åtgärd ter sig egentligen fullständigt ofattbar. Ekonomer och konjunkturexperter klagar över att investeringsnivån är för låg i Sverige och över att vi inte moderniserar vår produktionsapparat som vi borde för att stärka vår produktionsförmåga. Då kommer den socialdemokratiska regeringen och föreslår att upp till 10 26 av det sparkapital som ligger i pensionsfonderna skall investeras utomlands i räntebärande obligationer. Vid sidan av detta investerar pensionsfonderna redan nu i fastigheter utomlands. Det förslag som riksdagen har fått grundar sig på en skrivelse från AP fonderna. Remissyttrande har avgivits av tre instanser: bankinspektionen, riksbanken och Svenska sparbanksföreningen. Arbetsmarknadens parter har inte ansett frågan vara viktig, och de som verkligen borde intressera sig för ”pensionärernas pengar”, nämligen pensionärsorganisationerna, har inte blivit tillfrågade. Det är miljöpartiets uppfattning att pensionssparandet i statlig regi skall stanna i landet och användas till sådana investeringar i Sverige som bidrar till att trygga framtida pensionsutbetalningar. Investeringar i utlandet och spekulationer i valutavinster med tillhörande risker bör överlåtas till privata företag, även det inom rimliga gränser. Det förvånar oss att den socialdemokratiska regeringen presterar ett sådant här förslag. Fast det är ju sant att sedan EG och liberaliseringsfebern angripit socialdemokratin, eller i varje fall dess ledarskikt, så bör ingenting längre förvåna. Detta förslag stämmer väl med entusiasmen över fria kapitalrörelser av EG-modell. Och det är ju inte småpengar det är fråga om. I går talades det om att Volvo-Procordia-affären är den största affär som genomförts på den svenska marknaden. De miljarder som AP-fonderna nu vill investera utomlands är i samma storleksordning. Det är väl inte ofint att fråga utskottets socialdemokrater: Har ni verkligen era medlemmar med er i denna fråga? Vi miljöpartister har i vår motion pekat på att det borde vara angeläget att pensionsfondernas medel används för investeringar i Sverige och för utveckling av svenskt näringsliv. Vi har pekat på det angelägna i att investeringar som förbättrar den regionala balansen kommer till stånd, och därför har vi ånyo dragit fram vårt förslag om kommunala närfonder som skall stödja en decentraliserad näringslivsstruktur och ekonomisk demokrati med syftet att ”hela Sverige skall leva”. Regeringen borde komma med förslag om att delar av fondernas pengar skulle kunna investeras i sådana fonder. s Det är beklagligt att AP-fondernas medel har använts för att bygga kärnkraftverk. Fonderna borde omgående desinvestera dessa medel och överlåta till andra intressenter att finansiera denna oekonomiska,människofientliga och livsfarliga verksamhet. Kärnkraften måste elimineras i Sverige och globalt. Ty det är ju som Ingvar Carlsson sagt, nämligen att kärnkraften inte hör hemma i ett civiliserat samhälle.
Fru talman! Den hör intimt samman med frågan om AP-fondernas placeringar! Fru talman! Jag yrkar avslag på utskottets hemställan och bifall till reservationen.

Fru talman! Allmänna pensionsfondens tre första fondstyrelser har framställt förslag om utvidgade möjligheter att placera de medel de har att förvalta. Styrelserna vill ha möjlighet att placera högst 10 96 av det förvaltade kapitalet i utländska räntebärande värdepapper. Regeringen har tillstyrkt förslaget, som Lars Norberg sade. Syftet med en utvidgning av placeringsbestämmelserna för AP-fonderna är i grunden en anpassning till den tidigare beslutade avvecklingen av valutaregleringen. Genom denna anpassning får AP-fonderna möjligheter som är lika de som försäkringsbolagen har, och de ges därigenom möjlighet att i likhet med andra institutionella placerare effektivisera förvaltningen och sprida riskerna.

Miljöpartiet har i näringsutskottet avstyrkt förslaget om utvidgade placeringsbestämmelser för AP-fonderna. I något koncentrerad form motsätter sig miljöpartiet att allmänna medel skall placeras i utländsk valuta. Miljöpartiet har också uppfattningen att fondkapital motsvarande den andel som AP fonderna nu ges möjlighet att placera i stället bör utnyttjas för placeringar i mindre företag, genom s.k. närfonder, som på sikt skall upprättas i varje kommun. Mot detta anför majoriteten i näringsutskottet att det senare förslaget att i praktiken placera drygt 33 miljarder kronor i närfonder är ett principiellt sett mycket vittsyftande förslag. Det skulle sannolikt vara mycket svårt att placera så mycket pengar samtidigt som man behåller kravet på en god avkastning till stöd för det allmänna pensionssparande som AP-fonderna ansvarar för. Vad beträffar handeln i utländsk valuta menar näringsutskottets majoritet att regeringens förslag inte leder till ett ensidigt utflöde av svenskt kapital. Det är fråga om en ökad internationalisering av kapitalmarknaden. Samtidigt som svenska placeringar görs utomlands kan utländska placerare förvärva värdepapper utställda i svensk valuta. Fru talman! Jag yrkar avslutningsvis bifall till näringsutskottets betänkande nr 12.

Fru talman! För det första har ju miljöpartiet motsatt sig den uppmjukning av valutaregleringen som Björn Kaaling talar om och som skulle vara skälet till regeringens förslag. För det andra har vi sagt precis som regeringen i propositionen, nämligen att de medel som kan användas på detta sätt skall vara högst 10 96 av fondernas totala omslutning. Därmed inte sagt att man på kort sikt måste uppnå 10 76. Det kan få ta tio år att bygga upp närfonder. Vi har sagt att de successivt skall byggas upp för att gynna det totala näringslivet.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 14 finns ett par reservationer som handlar om livförsäkringar med aktiefondsanknytning. Vi tycker det är positivt att regeringen har velat tillåta denna nya form av livförsäkring. Det ger ett långsiktigt sparande, och det ger dessutom ett sparande med enskilt ägande — ett enskilt ägande där ägaren av pensionsförsäkringen har möjligheter att kunna omplacera sitt kapital och även utöva viss kontroll över det. Men när man nu genomför detta, har man samtidigt i praktiken kommit att dra tillbaka en stor del av innehållet i reformen, genom att det nya förslag till skatteomläggning som riksdagen inom kort tar ställning till förstör möjligheterna att omplacera kapitalet mellan olika aktiefonder. Genom den mycket hårda nominella realisationsvinstbeskattning — kanske den hårdaste i världen — som införs, kommer en så stor del av det kapital man flyttar från en fond till en annan att gå bort i skatt, att det i praktiken blir helt ogörligt att byta fond. Därmed har egentligen syftet med förslaget förfelats. I reservation 2 yrkar vi därför att man skall se till att det blir någon form av möjlighet till realisationsvinstskattefri omplacering mellan olika typer av aktiefondsanknytningar för livförsäkringar. Vi tycker det vore det riktiga. Vi har även i ett särskilt yttrande pekat på att vi i de utredningar som har föregått denna skatteomläggning har velat ha en real realisationsvinstbeskattning, som därmed tagit hänsyn till inflationen. Om man hade följt den linjen, hade det här problemet i praktiken inte uppkommit. Vi har även där pekat på att det kanske vore riktigt att ha någon form av fria omplaceringar av aktier eller liknande värdepapper för att få en så vital och riktig värdepappersmarknad som möjligt. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den moderata reservationen.

Fru talman! Folkpartiet är också positivt till förslaget till livförsäkringar med aktiefondsanknytning. Med den nya försäkringsformen skapas ju förutsättningar för en betydligt mer effektiv konkurrens mellan livbolagen än vad som är möjligt inom ramen för den konventionella livförsäkringen. Den enskilde försäkringstagaren får möjlighet att själv utöva inflytande över kapitalförvaltningen och skall kunna flytta sina tillgodohavanden från en fondförvaltare till en annan och även välja mellan ett stort antal fonder med olika placeringsinriktning. Med den här nya försäkringsformen är det alltså möjligt att man låter försäkringstagarna själva löpande följa de individuella tillgångarnas värdetillväxt. Försäkringstagarna skall alltså ha full valfrihet att placera premiemedlen i den eller de premiefonder som han tycker att han vill placera i. Därför måste också försäkringstagaren kunna begära inlösen av sitt tillgodohavande i en fond och omplacera medlen till en annan. Propositionen visar på att detta får skatteoch avgiftskonsekvenser för försäkringstagarens del. Folkpartiets uppfattning, som vi har redovisat i en motion, är att försäkringstagarens omplaceringsmöjligheter i praktiken blir beskurna, om han måste betala realisationsvinstskatt i samband med fondbytet. Tanken med denna försäkringsform är ju att man genom konkurrens på marknaden skall få en så god avkastning som möjligt, och det är klart att detta motverkas om det blir sådana ekonomiska spärrar. Därför anser vi att omplaceringar mellan fonderna skall vara befriade från realisationsvinstbeskattning. Försäkringstagarna har ju faktiskt inte heller, som vid annat fondsparande, möjlighet att realisera sitt sparkapital. Folkpartiet påpekar i reservation 2 det angelägna i att möjligheten till omplaceringar mellan försäkringspremiefonderna inte bara blir något slags for malitet, utan att omplaceringar blir ett vitaliserande inslag i systemet med aktiefondsanknutna livförsäkringar. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Propositionen med förslag till lag om livförsäkringar med aktiefondsanknytning är uttryck för en brådska att införa en form av livförsäkringar som finns ute i Europa, i EG-området. Tanken är att svenska försäkringsbolag skall komma att kunna konkurrera på likvärdiga villkor med andra, EG-anknutna bolag och på sikt väl också att bolagen från EG-länderna skall kunna sälja sina försäkringar i Sverige.

Det är en synpunkt som har förts fram av några av remissinstanserna, tyngst från LO, och vi har under behandlingen av propositionsförslaget i utskottet snabbt kommit på att detta faktiskt är vägande invändningar. Folkpartiet och moderaterna har ju fått skriva en reservation som rör just skattefrågorna. Därför vore det kanske klokt om det hela fick vila ett tag tills alla konsekvenser av förslaget hunnit genomlysas ordentligt. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 3.

Fru talman! Här kommer åter ett nytt förslag från regeringen i liberal anda, dessutom ett illa utrett förslag när det gäller skattekonsekvenserna. Det upphäver all tidigare praxis om solidaritet mellan försäkringstagare i ett livförsäkringsbolag. Den skattetekniska hanteringen är illa utredd. Dessutom införs ett spekulativt element på ett område där spekulation hittills varit förbjuden. Som vanligt torde det vara ivern att harmonisera svensk praxis med vad som gäller inom EG som varit vägledande för regeringen. Vi miljöpartister har inte kunnat se något behov av denna nya försäkringsform, och än mindre har vi kunnat se skäl för den brådska man har trots att de skattetekniska konsekvenserna är oklara. LO har, som just har sagts, föreslagit att förslaget skulle läggas på is ett par år, tills den stora skattereformen är genomförd. Men i detta fall har LO inte kunnat dämpa regeringens iver att få till stånd ”en större dynamik och livligare produktkonkurrens” när det gäller livförsäkringar. Jag är övertygad om att det är en ytterst liten minoritet av svenska folket som längtar efter denna större dynamik och livligare produktkonkurrens. De flesta är säkert nöjda med den konkurrens som finns. Fru talman! Jag yrkar avslag på utskottets förslag och bifall till reservationerna 1 och 3.

Fru talman! Regeringen har i sin proposition 34 föreslagit en ny lag, som ger möjlighet till livförsäkringar med aktiefondsanknytning. Under senare år har hushållens försäkringssparande visat sig ha en stark tillväxt. Det individuella livförsäkringssparandet växte under perioden 1978-1988 från 2,3 miljarder kronor till 18 miljarder kronor, och det motsvarar en årlig genomsnittlig ökningstakt på 22 Zo.För försäkringsbolagen har utvecklingen medfört att omfattningen av det kapital som de förvaltar har ökat väsentligt. Ökningen beror bl.a. på att det varje år tillkommer nya försäkringssparare. Majoriteten i näringsutskottet har tillstyrkt de förändringar i försäkringsrörelselagen som medger att försäkringar med fondanknytning införes. Lagen kommer att träda i kraft den 1 februari 1990. I en reservation som har redovisats här tidigare motsätter sig vpk och miljöpartiet att denna möjlighet till försäkringsform införs. Moderater och folkpartister har i sin reservation tagit upp frågan om befrielse från realisationsvinstskatt när försäkringstagaren omplacerar mellan olika fonder i det nya försäkringssystemet. Fru talman! Till frågan om försäkringsbolagens rätt att förmedla försäkringar från utlandet återkommer utskottet senare under våren. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! I detta betänkande behandlas som den kanske största frågan det förslag till nyemission i AB Statens Skogsindustrier, ASSIS, som staten förmodas täcka med skattemedel. Vi har i tidigare sammanhang från de tre borgerliga partierna pekat på möjligheterna att introducera ASSI på börsen. Vi menar att bolaget är konkurrenskraftigt och har möjlighet att på egna meriter att kunna attrahera riskkapital. Vi har dock pekat på att det vore rimligt att ASSI, för att kunna jämföras med övriga skogsbolag på börsen, tillfördes delar av den skog domänverket har som närmast försörjer ASSI:s anläggningar. På det sättet fick man en stabilare konjunktur för bolaget och en bredare bas, som skulle möjliggöra att ASSI hade större möjligheter att klara lågkonjunkturerna i branschen. Det har även framgått vid de utfrågningar vi haft i utskottet att bolagets ledning inte finner någon anledning att säga att det finns några problem att attrahera riskkapital på den ordinarie riskkapitalmarknaden. Det är en ren ägarfråga, har man uttalat, om riskkapitalet skall tas från statskassan och därmed skattebetalarna eller om bolaget skall gå till börsen. Regeringen har valt att gå till riksdagen och be skattebetalarna betala in de pengar som är erforderliga. Vi tycker att det är principiellt felaktigt och anser i stället att det vore naturligt att man riktade en nyemission till börsen och då gjorde en bred utförsäljning där man på det sättet kunde sprida ägandet i samhället, samtidigt som man fick in det kapital ASSI behöver för sin fortsatta utveckling. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationerna i betänkandet.

Fru talman! I dessa dagar har vi just fått uppleva att staten släppt aktiemajoriteten i Procordia. Där släpptes privata aktieägare in för drygt ett år sedan, en åtgärd som nu fullföljs genom att Volvo via Pharmacia och Provendor nu är en lika stor aktieägare i Procordia som staten. Detta är ett steg i rätt riktning. Men nu föreslås i tilläggsbudget I att staten ensam tecknar 262,5 milj.kr. i en riktad nyemission i ASSI. Detta är ett steg i fel riktning. Ingenting talar för att staten behöver ägna sig åt att tillverka massa, papper och förpackningar. ASSI borde i stället tillåtits gå ut på börsen för att täcka sitt utökade kapitalbehov där, vilket företagsledningen förklarat vara fullt möjligt med hänsyn till företagets numera mycket förbättrade resultat. För att underlätta en sådan börsintroduktion och göra företaget mera likvärdigt med andra skogsföretag på marknaden har alla de borgerliga partierna enats om att i reservation 3 föreslå att domänverket skall överlåta en lämplig areal skog till ASSI. Detta företag behövs på en annars rätt monopoliserad virkesmarknad i Sverige, dominerad som den är av de tre jättarna Stora, Svenska Cellulosa AB och MoDo. Förutom de viktiga sågverken finns i fråga om massaved endast ASSI, Korsnäs, Rottneros och Södra Skogsägarna kvar som betydande virkesköpare. Men detta kräver inte att ASSI är helägt av staten. Tvärtom, med privata aktieägare och viss självförsörjning från egna skogar blir företaget en lämplig motvikt mot oligopolsituationen på virkesmarknaden. Fru talman! Vad Vilhelmina Värmeverk AB beträffar anser folkpartiet att kommunen där bör avtalsvägen tillförsäkras rätt att av Vattenfall återköpa de aktier som nu tecknas av Vattenfall. Förutsatt att en sådan återköpsklausul finns, har vi inga invändningar mot att Vattenfall nu hjälper Vilhelmina Värmeverk AB med kapital och know-how för att åstadkomma en tekniskt lämplig struktur på det värmeverk som det är fråga om. Men kommunen bör ha rätt att köpa tillbaka aktierna enligt avtal. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna, 3 och 7.

Fru talman! Vpk föreslår i en motion att anslaget till statens kärnbränslenämnd i stället skall tilldelas Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, för stöd åt sådan forskning som framför andra synpunkter på hur kärnkraftsavfallet skall hanteras än den som representeras av kärnkraftsindustrin. Detta finns markerat i reservation 6 till betänkandet, och jag yrkar bifall till den.

Fru talman! Detta betänkande innehåller många olika element. Sveriges deltagande i världsutställningen i Sevilla år 1992 har inte vållat någon debatt; det finns en långt mer än hundraårig tradition beträffande världsutställningar och Sverige har deltagit i många. Det skulle vara lockande att diskutera vad dessa utställningar har stått för och vad de står för. Jag tror att det finns åtskilligt som man borde sätta frågetecken för, men framför allt för den hybris och övertro på tekniken som industrivärlden har demonstrerat under dessa utställningar. Ordet ödmjukhet har sällan platsat i dessa sammanhang. Det vore nog på tiden att introducera det. Regeringen har begärt medel för att teckna aktier i ASSI till ett belopp av 262,5 milj.kr. Denna nyemission skall tillsammans med tidigare nyemission till domänverket ge ASSI det kapitaltillskott på en miljard som man anser sig behöva för att genomföra ett stort nyinvesteringsprogram på 5 miljarder kronor. Miljöpartiet har tidigare motsatt sig denna expansion av ASSI. Vi gör det även i dag. Ett flertal gånger har jag i denna kammare ställt frågan: Har staten anledning att i sin industriella verksamhet ta ett större ansvar för miljö, resurshållning, arbetsmiljö och etik än andra företag, eller skall man hålla sig till de minima som gäller för privata företag enligt lag? Jag har hittills inte lyckats få svar på de frågorna. I vår motion har vi för miljöpartiets del själva gett ett svar. Vi menar att om staten skall producera varor, så skall staten fråga sig om dessa varor är socialt och miljömässigt acceptabla. Vi i miljöpartiet och hela miljörörelsen är djupt bekymrade över det stora slöseriet med engångsförpackningar och med dyrbara förpackningar som är onödigt energikrävande och ger onödiga utsläpp. Dessa förpackningar fördyrar varorna onödigt mycket för kunderna. Därför anser vi att ASSI:s nuvarande produktinriktning är i hög grad diskutabel, den är ju nästan helt inriktad på förpackningar. Företagsledningen har dessutom omvittnat att man inte gör några ansträngningar att få kunderna att välja miljövänligare produkter, t.ex. att välja oblekta förpackningar i stället för klorblekta. Därtill kommer att vi inte anser det önskvärt att mala ned alltmer av vår skogsråvara till massa och papper. Vi vill i stället att träråvaran skall användas för sågverk, snickerier och i viss utsträckning för energiändamål. Därför yrkar jag, fru talman, bifall till reservationerna 2 och 4. När det gäller tilläggsanslaget till statens kärnbränslenämnd har jag anslutit mig till vpk:s motion som föreslår att kärnbränslenämnden skall använda de tillkommande medlen för att satsa på alternativ forskning när det gäller omhändertagandet av det radioaktiva avfallet. Nämnden har stora resurser till sitt förfogande, men den forskning som hittills bedrivits har legat inom de s.k. KBS-programmens ram. Tyvärr finns det mycket som tyder på att det är omöjligt för forskare som har visat sig kritiska mot KBS-konceptet eller mot kärnkraften i stort att få forskningsanslag för att utföra en fri och kritisk granskning av problemen. Sverige är tyvärr ett litet land och de som anlitas som experter av Kärnbränslebolaget eller kärnbränslenämnden blir lätt psykiskt och/eller ekonomiskt bundna till dessa intressen. Därför vore det mycket angeläget att för en gångs skull få en utvärdering av frågan om kärnkraftens avfall, utförd av fria forskare utan anknytning till ”kärnfamiljen”. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Inom miljöpartiet motsätter vi oss att Vattenfall skall bli ett allt omfattande energitjänstföretag. Vi anser därför inte att Vattenfall skall bilda ett hälftenägt värmeverksbolag tillsammans med Vilhelmina kommun. Jag skall senare utveckla dessa synpunkter. Jag yrkar bifall till reservation nr 9. Ett större och principiellt viktigare ärende är förslaget att Vattenfall skall få bilda ett aktiebolag med ett aktiekapital på 300 miljoner och en reservfond på 60 miljoner. Detta bolag skall vara moderbolag i en företagsgrupp som skall syssla med konsultoch entreprenadverksamhet. Bakgrunden är uppenbarligen att Vattenfalls egen byggverksamhet minskar och att man då söker konservera organisationens omfattning genom att i ökad utsträckning arbeta på den s.k. fria marknaden. Här dyker alltså inom affärsverkets ram upp en betydande bolagsbildning som staten inte ställer andra krav på än att den skall vara affärsmässig. Man undandrar sig den insyn från myndigheter och allmänhet som följer av affärsverksformen. Vi i miljöpartiet är övertygade om att det finns tillräcklig kompetens och kapacitet på den fria marknaden för att behovet av entreprenadoch konsulttjänster skall kunna tillgodoses. Vi motsätter oss regeringens strävan att göra Vattenfall till ett allomfattande energitjänstföretag. Vattenfall bör ägna sig åt sin gamla uppgift att producera och distribuera elektricitet. Vi har därvid inget emot att man också har en anläggningsavdelning som sysslar med byggande av nya anläggningar, men den avdelningen skall vara så dimensionerad att den nätt och jämnt räcker till för Vattenfalls egna behov. Vid hög belastning på nybyggnadssidan bör tjänster köpas in utifrån. Vi baserar detta framför allt på vår grundinställning att onödig maktkoncentration och storskalighet skall förhindras. Därtill kommer att det med den expansion av Vattenfalls verksamhet som nu sker lätt uppstår intressekonflikter inom företaget. Att samtidigt söka sälja elektricitet och förmå människor att spara på elektricitet kan leda till en schizofren splittring. Det är omvittnat att Vattenfall på många sätt har sökt påverka kommuner i deras fjärrvärmeprojekt, vilket minskat satsningarna på detta område i landet. Jag vill samtidigt framhålla att vad jag här har sagt inte på något sätt innebär en kritik mot de anställda inom Vattenfall, som säkert utför ett förtjänstfullt och kvalificerat arbete. Det är här fråga om principer för hur statlig teknisk verksamhet skall bedrivas och hur onödig maktkoncentration skall förhindras. Vattenfalls verksamhet bör strömlinjeformas och rationaliseras. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 10.

Fru talman! Med hänsyn till kammarens pressade tidsschema skall jag försöka hålla mitt anförande så kort som möjligt. Som har framgått av tidigare talares inlägg är det framför allt tre punkter i tilläggsbudget I som vi har anledning att debattera. De sex motioner som behandlas i betänkandet har givit upphov till tio reservationer, som kanske något bör kommenteras. Den första punkten gäller regeringens förslag om ett anslag på 262,5 miljoner för aktieteckning i ASSI. Detta kan ses som ett fullföljande av det riksdagsbeslut om en nyemission som riktades till domänverket under våren 1989. Domänverket knöts på så sätt närmare förädlingsledet, och ASSI knöts närmare råvaran, vilket är bra. ASSI är i dag ett bra och välskött statligt företag, som visar hög kompetens i fråga om både ledning och utveckling. Företaget är väl förberett att möta morgondagens krav på ett bra företag. Utskottsmajoriteten anser att det är av stort värde att ASSI och domänverket är kvar i statlig ägo. Motiven från tidigare år står fast, och vi hävdar att statliga företag behövs. Med det anförda yrkar jag avslag på reservation 1. Då ASSI i likhet med övriga massaindustrier investerar stora pengar i miljöförbättringar har jag all anledning att yrka avslag på miljöpartiets reservation nr 2. Reservation 3 berör en princip som är gemensam för de borgerliga partierna, nämligen den att staten inte bör äga industriföretag. Här står utskottsmajoriteten fast vid sin tidigare uppfattning. Jag yrkar därmed avslag på reservation 3. Två reservationer har fogats till betänkandet med anledning av frågan om statens kärnbränslenämnd. I reservationerna yrkar man på stöd för folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen. Utskottet har i betänkandet erinrat om att det på detta område finns lagbestämmelser om att avgiftsmedlen från kärnkraftsproduktionen inte får användas till folkkampanjer. Kärnbränslenämnden har enligt utskottets uppfattning fullgjort sin uppgift vad gäller både information och forskning. Jag yrkar därmed avslag på reservationerna 5 och 6. I reservationerna 7, 8 och 9 behandlas förslaget om Vattenfalls förvärv av aktier i Vilhelmina kraftverk. Denna fråga har lett till olika ställningstaganden i de olika partierna. Enligt utskottsmajoriteten har motiveringarna för ett avtal god grund. Hembudsklausulen uppfyller de krav som kan ställas i denna situation. Utskottsmajoriteten menar också att hälftenägandet är bra. Jag yrkar därmed avslag på dessa reservationer. Fru talman!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

Fru talman! Vid detta betänkande finns ett antal reservationer fogade. Vi har från den borgerliga gruppen velat få till stånd en bolagisering av affärsverket FFV. Vi har främst två skäl. Det första skälet är att vi ser att affärsverket FFV har betydande möjligheter att kunna utvecklas som affärsgrupp om företaget kommer i åtnjutande av bolagsform. Det andra skälet är att vi ser att affärsverket har möjligheter att kunna bidra till den omstrukturering av svensk försvarsindustri och av det civila flygunderhållet som vore angelägen i Sverige. För att kunna göra detta måste man uppnå bolagsform. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 2. Reservation nr 3 gäller Celsius Industrier AB, det gamla Svenska Varv AB. De borgerliga ledamöterna begär här ånyo att man skall få en översyn av strukturen i Celsius Industrier. Vi anser framför allt att Karlskrona Varv och Kockums Varv inte längre passar riktigt in i den företagsgruppen, som huvudsakligen sysslar med fastigheter, rörinstallationer, ångpannetillverk ning m.m. Vi har den bestämda uppfattningen att Kockums och Karlskrona Varv har en bättre möjlighet att utvecklas som företag i en annan företagsstruktur, som kanske är mera anknuten till försvarsindustrin och den verksamhet som försiggår på företagen. I ett särskilt yttrande markerar vi också att vi vill privatisera Tele-X-satelliten.

Fru talman! I kväll har vi åter kommit i sådan tidsnöd att vi knappast kan tillåta någon debatt. Jag skall därför fatta mig ganska kort. Jag måste ändå få säga att när det gäller statliga företag har det börjat hända en del saker nu. Enligt uppgift kan vi vänta en proposition i vår om bolagisering av affärsverket FFV. Facket har gett sin välsignelse, och det är tydligen den förlösande faktorn. Från borgerligt håll har vi länge föreslagit en bolagsform, och så länge regeringen inte visar sin avsikt i konkret handling vidhåller vi vår reservation. I veckan har vi dock bevittnat handling på området, t.o.m. det som betecknas som Sveriges största affär, nämligen den mellan Volvo och Procordia. Det är ganska fantastiskt att socialdemokraterna nu äntligen kan tillåta sig att sälja ut majoriteten i Procordia. Vi tycker att det är positivt med privatisering, även om vi helst skulle vilja se mera av spritt ägande till enskilda småsparare. De borde verkligen få chansen att komma in som delägare. Fantastiskt är det, därför att vi många gånger här i kammaren har fört sådana debatter. Senast förde jag debatten med Rune Jonsson — då också — om statligt ägande. Från folkpartiets sida har vi hävdat att det inte finns anledning för staten att äga och driva företag. Näringslivets folk är specialister på att driva företag. Vi politiker är — eller borde i varje fall vara — specialister på att sköta politiken, att dra upp ramar och riktlinjer i stora drag, inom vilka näringslivet har att verka. Jag undrar vad som har inträffat, eftersom Rune Jonsson och hans socialdemokratiska kolleger tycks ha vänt helt om. Rune Jonsson hävdade här förra året att det var viktigt att staten ägde Procordia m.fl. företag. I dag tycker industriministern att det är bra att sälja ut Procordia. Är det möjligt att socialdemokraterna nu har ändrat sin gamla inställning och att en fortsättning följer med ytterligare privatiseringar? Vi ser fram emot det från folkpartiets sida. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3.

Fru talman! Egentligen finns det mycket att säga om de statliga företagen, men med tanke på denna sena timme nöjer jag mig med att instämma i vad Per Westerberg och Gudrun Norberg har sagt om FFV och Celsius Industrier. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 2 och 3. Jag vill också yrka bifall till reservation nr 6.

Fru talman! Jag har redan i flera debatter här i kammaren efterlyst en deklaration från regeringen beträffande de principer som är vägledande för den statliga företagsamheten. Eftersom det just till detta betänkande är knutet en reservation om den saken, skall jag räkna upp de väsentliga frågor som vi från miljöpartiet vill ha besvarade: 1. Vilken principiell skillnad ser regeringen mellan statliga affärsverk och aktiebolag? 2. Hur skall regelsystemet skilja sig mellan verk och aktiebolag? 3. Anser regeringen att man kan ställa andra krav på statliga aktiebolag än på övriga företag — privata företag? 4. Avser regeringen som företrädare för ägaren, svenska folket, att söka driva företagen så att de är ett föredöme för andra företag när det gäller yttre och inre miljö, affärsmoral, etc.? 5. Avser regeringen att utnyttja statens innehav av företag för att främja ekonomisk demokrati, och i så fall hur? 6. Har staten ett särskilt ansvar för krisbranscher i en vikande ekonomi? Dessa frågor har miljöpartiet ställt i sin motion i detta ärende och velat att riksdagen skulle ställa dem till regeringen. Utskottets majoritet anser visserligen att regeringen bör tala om vilka principer den följer med regelbundna mellanrum, men man anser att just nu är det inte lämpligt att fråga regeringen. Jag har tidigare ställt liknande frågor till utskottets företrädare utan att få något begripligt svar. Därför har vi nu i vår motion ställt frågan till regeringen, men då får vi höra att tidpunkten inte är den rätta. Jag kan inte tänka mig en riktigare tidpunkt än just då regeringen lämnar sin redogörelse för samtliga statliga företags verksamhet. Så länge inte reservation nr 1 har blivit avslagen har jag förhoppningen att riksdagen skall inse det förnuftiga i denna ståndpunkt. Men naturligtvis är jag också öppen för en klargörande, auktoritativ deklaration från regeringspartiets företrädare i utskottet. I varje fall kommer jag att återkomma till dessa frågor tills jag fått svar. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Vi återkommer i detta betänkande till frågan om Celsius Industrier. För miljöpartiet är det ett grundläggande krav att staten skall kontrollera krigsmaterielindustrin. Av detta skäl bör Karlskronavarvet och Kockums brytas ut ur Celsiuskoncernen och läggas direkt under industridepartementet. Vi anser dessutom att en exportsatsning på ubåtar är felaktig. Svensk vapenexport skall elimineras på sikt. Därför bör också verksamheten i Malmö på sikt flyttas till Karlskrona. Möjligen bör järnvägsmaterielverksamheten ligga kvar i Malmö. Resterande delar av Celsius Industrier bör säljas ut till privata intressen, och då bör, som miljöpartiet alltid förespråkar, de anställda och de som bor på den ort där företaget verkar ha företräde. Vår uppfattning om hur en utförsäljning skall gå till skiljer sig sålunda från moderaternas. De talar visserligen ofta om ägarspridning, men för en politik som huvudsakligen gynnar storägande och maktkoncentration. Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Tele-X har kostat skattebetalarna över 1,2 miljarder. Sedan i våras svävar den över oss i rymden, men riksdagen, skattebetalarnas företrädare, har inte Prot. 1989/90:46 fått någon redogörelse för hur verksamheten bedrivs. Regeringen anser tyd 14 december 1989 ligen att detta varken angår svenska folket, som har betalat kalaset, eller riksdagen, som har beslutat om kalaset, dock under felaktiga förespeglingar. 1989 [eREReE När man på detta sätt sopar obehagliga frågor under mattan grundlägger se för Gstaltiga företagen man politikerförakt. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 5. Bland mycket annat som omsorgsfullt döljs för svenska folket är frågan | om kärnkraftens bristande lönsamhet. Genom ett system med moderoch dotterföretag kan förluster döljas och underskott från kärnkraftsverksamheten kvittas mot överskott på vattenkraftgenererad el. Utskottet har knappast varit intresserat av att klarlägga dessa förhållanden, i varje fall inte dess majoritet. Så mycket vet man dock att reaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 är genuina förlustaffärer så långt. Men de ansvariga gör allt för att dölja den saken för svenska folket. Det finns vissa kunskaper som inte är önskvärda, uppenbarligen. Jag påpekar ånyo att hemlighetsmakeri kring obehagliga fakta från politikers sida skapar politikerförakt. Må var och en besinna sitt ansvar! Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Kärnkraften skall avskaffas. Den hör inte hemma i ett civiliserat samhälle, det har statsministern sagt. Den skall vara borta år 2010. Det har riksdagen beslutat med stor majoritet. Avvecklingen skall påbörjas åren 1995 och 1996 med en reaktor vardera året. Det har också riksdagen beslutat. Anledningen till dessa beslut är förhoppningsvis en samlad bedömning av kärnenergins totala och globala egenskaper från urangruvan till bomben eller reaktorn och till slutförvaringen. Det är då orimligt att staten årligen skall satsa tiotals miljoner på en forskning vid Studsvik AB, ett företag som dessutom går med regelbundna förluster. När man dessutom erfar att Studsvik har samarbetat intimt men det ökända tyska företaget Transnuclear och regelbundet bestrålat höganrikat uran, som sedan återsänts till USA för att i form av plutonium ingå i USA:s atombombstillverkning, blir man än mer övertygad om att verksamheten inom det kärntekniska området i Studsvik måste upphöra. Det är dessutom slöseri med statsmedel. Jag yrkar bifall till reservation nr 7. För övrigt anser miljöpartiet att kärnkraftsavvecklingen kan och skall påbörjas omgående. Stoppa nu! Vi har också från miljöpartiets sida yrkat att Svenska Petroleum Exploration AB skall avvecklas. Genom sitt beslut att koldioxidutsläppen inte får öka har riksdagen tagit ett första litet steg i riktning mot en globalt ansvarsfull politik. Detta är dock ett otillräckligt steg. Meteorologer, sådana som professorerna Bert Bohlin och Henning Rodhe, säger att det behövs globalt stora nedskärningar i de irreversibla utsläppen av koldioxid, dvs. eldningen av fossila bränslen. Experterna talar om minst 50 96. FN:s miljövårdsexpert säger att vi måste minska med 85 96 från dagens nivå. Detta är också det mål som miljöpartiet ställt upp för den långsiktiga energipolitiken. För någon tid sedan talade jag om att oljeutvinning i Östersjön av dessa skäl och andra miljöskäl är totalt oansvarig, och samma sak gäller Nordsjön. Om man slutar att prospektera efter olja kommer naturligtvis så småningom produktionen att minska. För oss i miljöpartiet är det självklart att Sverige internationellt skall verka för att så sker. Ett första steg är då att stoppa vår egen prospektering. Endast så uppnår man trovärdighet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 8.
Fru talman!